Fru talman! Karin Svensson Smith har ställt ett stort antal frågor till mig om den pågående långsiktiga infrastrukturplaneringen och om Förbifart Stockholm. Sammanfattningsvis gäller frågorna miljökvalitetsmål, alternativredovisningar och miljöbedömningar i förslagen till ny trafikplan, EET-strategin och ekonomiska styrmedel samt underlag, alternativ och måluppfyllelse i projektet Förbifart Stockholm. De första frågorna gäller den process som ska leda fram till en nationell plan för transportsystemet för perioden 2010-2021. Trafikverken har på regeringens uppdrag tagit fram ett planförslag med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Förslaget redovisades i september i år och sändes samtidigt ut på remiss till flera hundra instanser. Näringsdepartementet, som ansvarar för processen inom Regeringskansliet, gör för närvarande en sammanställning av remissvaren över planförslaget. Trafikverken har ansvar för remisshanteringen av miljökonsekvensbeskrivningen. Båda remissammanställningarna ska vara klara omkring den 15 december i år. Först därefter vidtar den fortsatta beredningen inom Regeringskansliet, och då blir det aktuellt för mig och mina kolleger i regeringen att bedöma kvaliteten och måluppfyllelsen i förslaget. Under våren 2010 avser regeringen att fatta beslut om den nya planen. Karin Svensson Smiths frågor gäller således en pågående planeringsprocess. Utan att föregripa beredningen och bedömningarna som ska göras eller beslutet som ska fattas vill jag understryka betydelsen av att transportsektorn i större utsträckning än hittills bidrar till att miljökvalitetsmålen nås. Den så kallade EET-strategin, det vill säga strategin för effektivare energianvändning och transporter, som trafikverken, Naturvårdsverket och Energimyndigheten har tagit fram omfattar ett stort antal förslag på styrmedel för att begränsa transport och energisektorernas klimat och övrig miljöpåverkan. Jag kan konstatera att ett flertal av åtgärderna är helt eller delvis genomförda. Det senaste i detta arbete som berör strategin är det klimat och energiskattepaket som regeringen aviserade i klimatpropositionen i våras och som regeringen har vidareutvecklat i propositionen om vissa punktskattefrågor som nyligen lämnades till riksdagen. I miljömålspropositionen under våren 2010 kommer regeringen att återkomma till hur strategiarbetet bör utvecklas för ett mer effektivt och fokuserat miljömålssystem. Så till Förbifart Stockholm. Låt mig först kommentera Karin Svensson Smiths fråga om koldioxidutsläppen när förbifarten är byggd. I Vägverkets kompletterande underlag från tillåtlighetsprövningen framgår bland annat följande: År 2006 var de totala utsläppen av koldioxid från vägtrafiken i hela Stockholms län ca 2 438 000 ton. År 2020 beräknas utsläppen vara ca 1 840 000 ton med förbifarten genomförd och ca 1 784 000 ton i nollalternativet, det vill säga en skillnad på ca 56 000 ton. Med förbifarten genomförd 2020 beräknas alltså utsläppen av koldioxid från vägtrafiken i hela länet att vara ca 25 procent lägre än 2006. Med nollalternativet blir siffran ca 27 procent lägre, vilket bland annat är ett resultat av att rörligheten minskar då framkomligheten är sämre och människor inte kommer fram i trafiken i samma utsträckning. För övrigt vill jag påminna om att den 18 juni i år debatterade Karin Svensson Smith och jag flera av frågorna om Förbifart Stockholm som nu tas upp igen. Vi konstaterade då bland annat att förbifarten bedömts som ett angeläget projekt under många år. Redan den förra regeringen drev, tillsammans med sina stödpartier, igenom en prioritering av förbifarten. De 100 miljoner kronor som bland annat Karin Svensson Smith röstade igenom till förmån för förbifarten har därefter använts av Vägverket till att genomföra den vägutredning som legat till grund för tillåtlighetsprövningen. Efter kompletteringar av underlaget hade regeringen ett mycket omfattande underlag, och den 3 september i år beslutade regeringen om tillåtlighet. I beslutet är underlaget och de många remissinstansernas synpunkter refererade. Beslutet är förknippat med sex villkor, och skälen är utförligt beskrivna. Jag anser fortfarande att underlaget var tillräckligt. Ytterligare utredningar skulle enbart ha försenat planeringsprocessen och fördyrat projektet till ingen nytta för alla dem som är beroende av att kunna förflytta sig i Stockholmsregionen.
Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Det här är en intressant fråga. Det är många saker som behöver redas ut. Minister Carlgren sade på presskonferensen i september att förbifarten skulle göra att koldioxidutsläppen minskas med 25 procent. Det stämmer inte, för i regeringsbeslutet står det på s. 9 att vägtrafiken i hela Stockholms län beräknas under 2020 släppa ut 1 840 000 ton koldioxid med Förbifart Stockholm och ca 1 784 000 ton med nollalternativet, det vill säga en skillnad på 56 000 ton. Så står det i regeringsbeslutet. I det här sammanhanget undrar jag hur minister Carlgren ser på regionplanen i Stockholm. Den har jag tittat lite grann i, det är intressant läsning. Där har man en ambition att minska koldioxidutsläppen mellan 2005 och 2030 med 30 procent. Men det förutsätter att man halverar trafikökningen. Det är intressant att se om man klarar av klimatfrågan med bibehållen eller ökad trafik eller om vi är tvungna att utöver tekniska förbättringar minska volymen trafik. Det tror jag är något slags springande punkt om vi ska bli tagna på allvar nu i samband med att klimatförhandlingarna pågår i Köpenhamn. Beträffande de tekniska förbättringarna är frågan hur mycket man ska räkna hem. Den effektivisering jag kan se nämnas i interpellationssvaret bygger på att varje enskild bil har 40 procent lägre påverkan på klimatet. Jag undrar hur det där stämmer med bilbranschens egna påståenden. Toyota hävdar att det blir serieproduktion först efter 2030 för elbilar. Renault räknar med att en marknadsandel på 5-10 procent 2020 är i linje med deras bedömningar, och de tillhör de mer optimistiska i det här sammanhanget. Toyota Prius introducerades 1997, och nu tolv år senare ligger man långt under 1 procent i nybilsförsäljningen. Det tar tid att byta teknik. Jag vill för säkerhets skull påtala att jag inte alls är skeptisk till elbilar. Det finns ingen återvändo. Vi måste fasa ut fossila bränslen. Men det måste kombineras med andra åtgärder om man ska nå miljömålen eftersom det inte går så fort att byta ut bränslen. En annan aspekt på det här är den totala klimatpåverkan av åtgärdsplaneringen. Jag har frågat om det också. Trafikverken själva hävdar att med den åtgärdsmix man har nu, där man har utgått från regeringens beslut att minst 50 procent investeringsvolym ska gå till vägar, hamnar det hela enligt planen på att klimatpåverkan minskar med 1 promille till 2020. Det går ju inte ihop med den planering som regeringen har för att nå klimatmålen. Det är också en av anledningarna till att Naturvårdsverket säger att det här inte är förenligt med klimatmålen och yrkar avslag på det. Då är det nödvändigt att välja vilket som är viktigast, och då skulle man kunna förutsätta att miljöministern, särskilt nu som ordförande i klimatförhandlingarna, tycker att klimatet är viktigare än trafikökningen om han ska prioritera i det här sammanhanget. Eller menar ministern att Naturvårdsverket har fel? Har ministern något underlag som Naturvårdsverket inte har tillgång till som hävdar att de här två sakerna går att förena? Dessutom förutsätter det, enligt interpellationssvaret, att man genomför EET-strategin. Men där saknas till exempel kilometerskatten, som miljöministern i den första lördagsintervjun hävdade var nödvändig för att nå målen för klimatanpassning av transporterna, och den finns inte med i någon av propositionerna hittills.
Fru talman! I förra debatten som Karin Svensson Smith och jag hade om just Förbifart Stockholm blev vi till sist överens om att Karin Svensson Smith och Miljöpartiet hörde till dem som under den förra mandatperioden här i riksdagen hade röstat för Förbifart Stockholm. Det erkännandet satt långt inne, men låt oss nu en gång för alla påminna om att du själv, Karin Svensson Smith, röstade för den. Nu kan det kännas bara som en tråkig påminnelse om en förfluten historia, men det är lite mer intressant just därför att vi vet att ni nu gör anspråk på att efter nästa val bilda regering med Socialdemokraterna, som just vill ha Förbifart Stockholm. Det är du som är svaret skyldig: Hur ska det bli om det blir som ni vill, det vill säga ett regeringsskifte? Tänker du också då rösta för förbifarten precis som du gjorde förra gången när ni var i majoritet tillsammans? Den andra delen av din kommentar är bara inte sjyst när du fortfarande låtsas missförstå vad siffrorna betyder. Det är helt uppenbart av de siffror som jag har läst upp för dig i interpellationssvaret att med förbifarten minskar utsläppen med just de 25 procent som jag anger, och jag anger det på tusende ton när. Jämför det med de 27 procent som du anser i stället ska vara minskningen! Det är två procentenheters skillnad, i bägge fallen en mycket stor minskning av utsläppen. Då är det om igen så att du är svaret skyldig, därför att det intressanta är varför den skillnaden uppstår. Det är ju inte därför att du förespråkar ett nytt miljövänligt alternativ. I själva verket kommer ditt alternativ att innebära ännu mer bilar i innerstaden. Det kommer att innebära ännu mer köer, ännu mer tillproppad trafik i Stockholm. Orsaken till att utsläppen minskar är att trafikvolymen ska minska till följd av att trafiken helt enkelt inte fungerar. Den framtid som Stockholm kommer att ha är att Stockholm kommer att växa med ytterligare ett Malmö de närmaste 10-20 åren. När 2 1⁄2 miljon människor ska trängas på de vägar som byggdes på 60-talet, när Stockholms invånarantal var 1 1⁄2 miljon, är det helt enkelt inte sjyst mot de människor som bor i regionen. Säg till de barnfamiljer som ska packa in barn från dagis, hinna med att köpa mat i affären och sedan kanske ta sig i väg med något av barnen som ska till fotbollsträning eller ridning att de egentligen skulle ställa sig på pendeltågen, att de hellre skulle stå och frysa på perrongerna eller kliva på bussarna. Nu gör vi rekordstora investeringar också i kollektivtrafiken. Det har aldrig tidigare gjorts så stora investeringar i spårtrafik. Under den tiden Miljöpartiet var med och styrde här i Stockholms län byggdes i stort sett inte en meter spår för spårtrafik. Nu rekordbyggs det. Det är skillnaden när det gäller att satsa på trafik. Jag tycker att det är rätt att människor ska kunna röra sig. Jag är den förste att hålla med om att klimatet är överordnat viktigt. Jag är övertygad om att vi kommer att göra grundläggande livsval, var och en som individ, när det gäller samhällets utveckling för att vi ska gå i en grönare riktning och för att vi ska anpassa oss till det som klimatet kräver. Men jag är också övertygad om att lösningen inte är att stoppa möjligheterna för människor att resa. Jag delar inte den uppfattning som du har, att man borde begränsa resandet och minska möjligheterna för människor att röra sig. Säg det till barnfamiljer, säg det till dem som är gamla och behöver hjälp, säg det till dem som behöver stöd för att kunna röra sig och utvecklas här i regionen!
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Vi i Miljöpartiet är positiva till rörlighet, men vi är också positiva till klimatmålet. Och dessa två går att förena om man utgår från det. Det är också precis vad Naturvårdsverket säger i sitt remissvar, att förbifarten inte är förenlig med klimatmålet. De föreslår två alternativa sätt för regeringen att hantera frågan. Det ena är att utgå från klimatmålet och sedan göra en trafikplanering för att lösa trängsel och andra problem, till exempel luftkvalitet, som finns i Stockholm. Det här skulle kunna vara en lösning för det ny Trafikverket som regeringen föreslår. Det är inte så att det här någonsin har utretts, utan man har utrett en väg, punkt slut. Om man hade utrett ett kombinationsalternativ och utgått från kollektivtrafiken som ett sätt att nå målen ökad rörlighet, mindre trängsel, bättre luftkvalitet och bättre klimatprestanda, då hade lösningen sett annorlunda ut. Jag undrar om inte Andreas Carlgren skulle kunna tänka sig att biträda Åsa Torstensson i arbetet med det nya Trafikverket, ge en återremiss på förbifarten och säga: Hitta en lösning som stämmer med det transportslagsövergripande synsätt som regeringen säger sig bejaka och se vart det leder. De branschorganisationer som uppvaktar oss i trafikutskottet har aldrig begärt en ökad vägkapacitet, utan de har begärt en ökad prioritering av kollektivtrafiken på biltrafikens bekostnad. Förbifarten är inte alls planerad för det. Det finns inga särskilda bussfiler. Det finns inte heller några särskilda av och påfarter för bussar. Det kommer att leda till att det tar längre tid att åka med buss än med bil såsom det hela är planerat. Och mycket riktigt planerar SL för att ha kanske 1 000 resenärer i timmen på förbifarten medan det är 15 000 privatbilister. Det här kommer sammantaget att öka personbilismens andel i förhållande till kollektivtrafiken tvärtemot den fördubblingskampanj som branschen hävdar, som vi stöder, är viktig för att nå klimatmålet. Man kan tänka sig att många vill ta sig till och från Stockholm, och det är väl helt naturligt. Jag bejakar den utvecklingen och har lätt att förstå den. Men förbifarten är ju snarare en infart än en förbifart. Enligt Vägverkets underlag är det mindre än 1 procent av trafiken som kommer in norrifrån länsgränsen och ska ut söderifrån. Det är snarare så att man bjuder in trafik som annars inte skulle ha kommit in. Tänk er att Gamla stan är ungefär som en populär restaurang. Det är trångt på restaurangen och många vill få plats på den. Men det blir ju inte fler platser på restaurangen för att du har fyra dörrar i stället för en dörr in till restaurangen. Det är därför man måste färdas både mer yteffektivt och mer energieffektivt. Det fick vi i trafikutskottet reda på att man nu planerar för i Paris, eftersom man ser att nya vägar inte löser några problem. De flyttar trafik i tid och rum, men de löser inte trängselproblem. Det kan man också se på den senaste trafikleden, Södra länken, som var planerad för 60 000 resenärer men som snabbt blev väldigt många fler. Den ledde inte alls till någon lösning av trängselproblemen. Hastigheterna där är knappast något som jag tror att Andreas Carlgren tycker ger ett bra flyt i trafiken. Och så skulle det bli, vilket Gud förbjude, även om Förbifart Stockholm blev byggd.
Fru talman! Nu är Karin Svensson Smith på drift, bort från det som hon själv tidigare har erkänt. Hon har röstat i riksdagen för Förbifart Stockholm. Min fråga var om hon ska göra det igen om Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna skulle få majoritet efter nästa val. Hur blir det i så fall med Förbifart Stockholm? Ska Karin Svensson Smith rösta för förbifarten även då? Nu kunde du väl ta chansen, Karin Svensson Smith, och korrigera dig själv vad gäller det som var så uppenbart och pinsamt fel. Om utsläppen i dag är 2 438 000 ton och de minskar till 1 840 000 ton innebär det en minskning med exakt 25 procent. Det ska jämföras med ett nollalternativ där minskningen är 27 procent, det vill säga 2 procent mer till följd av att trafiken står stilla mer. Ska du ta chansen och erkänna att ditt påstående att utsläppen ökar med förbifarten är osant? Detta gäller alltså om du går på Vägverkets siffror och definitivt om du går på de siffror som du läste upp från regeringens beslut. Ska du också erkänna, Karin, att det är ett faktum att spårtrafiken byggdes ut mindre när ni hade inflytande? Sanningen är den att om man vill ha mer spårtrafik i Stockholm har resultaten av det som vi åstadkommit i Stockholms län visat att alliansens politik är mer effektiv än den politik som ni har stått för. Du säger att ni är mer positiva till rörlighet, Karin Svensson Smith, men de planer som du själv presenterar är positiva för klimatet bara för att de leder till mindre rörlighet. Det är i själva verket en idé som du företräder, för du säger att trafikvolymen ska minska. Du jagar inte bara bilismen, utan du jagar även flyget. Du tycker att allt flyg söder om Sundsvall i princip är onödigt och anser att man i väntan på tillräckliga klimatskatter borde sätta upp en varningstext om sambandet mellan flygresor och klimatpåverkan. Det tycker du vore det minsta man kunde begära. Din fråga gäller mer än enbart förbifarten; den gäller hela trafiksystemet. Därför tycker du att det med regeringens satsningar på vägtrafik i Sverige för närvarande kastas bort hundratals miljarder på nya vägar. Om jag ska ta dig på allvar, Karin, vill du i själva verket skära ned hela Sveriges vägutbyggnad och vägrestaurering. Är det den politik ni ska föra tillsammans med Socialdemokraterna? Är beskedet till vägdirektörerna ute i länen att de ska skrota planerna och ta bort vägutbyggnaderna, att människorna inte ska få förbättrade möjligheter att ta sig fram på vägarna i Sverige? Hundratals miljarder kastar vi bort på nya vägar, säger du. Precis så säger du. Du säger att du tappat allt förtroende för Andreas Carlgren eftersom han skulle kasta bort hundratals miljarder på nya vägar. Räkna upp alla de vägprojekt du då ska skrota. Tala om för alla de län som är berörda att de inte ska få bygga vägar. Klargör i så fall att det är det ni tillsammans med Socialdemokraterna ska stå för. Hyfsa åtminstone till retoriken. Det grundläggande är till syvende och sist att jag är övertygad om att det är både livsstil, och livsstilsförändringar, och ny teknik som kommer att lösa klimatfrågan. Den är överordnad. Det är vi överens om. Du är inte mer grön än jag, men jag är mer liberal. Det betyder att jag tycker att vi ska satsa på ny teknik. Det handlar om möjligheten att röra sig. Den frihet det innebär att använda bilen är en stor möjlighet för människorna. Jag är övertygad om att det går att förena med klimatet, och jag tycker att det är mänskligt att göra det.
Fru talman! Jag tackar ministern för inlägget. Frihetsbegreppet är ganska centralt i Miljöpartiets politik, men vi tycker inte att den enas frihet ska uppnås på bekostnad av den andras. Vårt sätt att röra oss i dag ska inte ske på bekostnad av framtida generationers möjlighet att röra sig. Det är stor skillnad mellan det frihetsbegrepp som Andreas Carlgren säger sig representera och det frihetsbegrepp som Miljöpartiet står för. Det jag refererade till var att det, vad jag kan förstå, finns en moderat majoritet i Stockholms läns landsting. Rätta mig om jag har fel, men de hävdar i sin regionplan att man behöver halvera trafikökningen för att klara av en minskning av CO2. Har de helt fel i det avseendet? De planerar för fler spårvagnslinjer. Det är ett sätt att öka rörligheten om man har en begränsad yta och dessutom en klimatrestriktion. Då är spårvagnslinjer rätt så effektiva. Det finns ingenting sådant i Banverkets budget eftersom regeringen inte anslagit en enda krona till det. Det skiljer Stockholm från många andra städer i Europa där man satsar på det. Jag kan inte låta bli att nämna det ministern sagt i tidigare sammanhang - det finns belagt - nämligen att motorleden är onödig, att kringfartsleder inte är den rätta medicinen, att en ny led endast leder till några få procents avlastning av Essingeleden och att detta är fel väg att gå i trafikpolitiken. Det har Andreas Carlgren sagt tidigare, och det stämmer överens med det som trafikverken och Naturvårdsverket säger. Det stämmer också överens med det som jag utgår från är en rimlig klimatanpassad transportpolitik.

Fru talman! Jag ska börja med att konstatera att det är helt sant att jag sagt det som Karin Svensson Smith säger att jag sagt. Det var i en tid när förhållandena, liksom projektet, såg helt annorlunda ut. Sedan dess går det i tunnel. Framför allt har vi sedan dess en helt annan utveckling vad gäller möjligheten till miljöbilar. Sedan jag blev miljöminister har antalet miljöbilar i Sverige flerdubblats. När jag tillträdde var sju av tio nya bilar som såldes bensinbilar. I dag är endast fyra av tio nya bilar som säljs bensinbilar. Det visar hur snabbt en förändring kan komma. Det är en av de viktiga skillnaderna mellan oss. Jag tror på både livsstilsförändringar och ny teknik. Jag tror att bilåkandet kommer att vara nödvändigt i framtiden, men samtidigt behövs mycket mer spårtrafik. Vi är helt överens om att det behövs mycket mer spårtrafik i Stockholm. Det är inte där vi skiljer oss åt. Skillnaden mellan oss är att man måste ha möjlighet att köra förbi Stockholm, inte bara, som Karin Svensson Smith anser, in till Stockholm. Det måste dessutom vara möjligt att bygga ut spårtrafiken i verkligheten. Det är den stora skillnaden mellan oss. Med oss i majoritet blir mer spårtrafik byggd i Stockholmsregionen, liksom i hela landet. Av de investeringar som görs i infrastrukturen i Sverige är 60 procent järnvägsinvesteringar och 40 procent väginvesteringar. Försök därför inte påstå att vi har stoppat järnvägsutbyggnaden. Tvärtom är den större än någonsin. Dessutom har vi den grundläggande skillnaden att jag anser att människor ska kunna röra sig, och jag är övertygad om att den stora andelen av resandet i framtiden kommer att vara helt och hållet miljövänlig. Vi ska både ändra livsstil, vårt sätt att leva genom att anpassa oss efter klimatet, och skaffa ny teknik som ger oss möjlighet att röra oss.